Herr talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vilken service som kommer att ersätta kassatjänsts service vad gäller betaltjänster. Den grundläggande kassaservice som tidigare tillhandahållits av Posten AB genom Svensk Kassaservice ersätts nu av ett statligt åtagande att tillhandahålla grundläggande betaltjänster. Post och telestyrelsen har genomfört en upphandling på 15 orter och 73 landsbygdsområden där betaltjänsterna inte tillhandahålls av marknaden. I dessa orter och områden är det nu klart att det är Icabanken och Kuponginlösen som kommer att tillhandahålla betaltjänsterna. En successiv avveckling av Svensk Kassaservice har pågått sedan den 1 juli 2008, och verksamheten kommer att vara avvecklad vid årsskiftet då den ersätts av det statliga åtagandet. I de 15 orter som omfattas av upphandlingen kommer betaltjänsterna att tillhandahållas i samarbete med bland annat butiker. Butikerna kommer att sätta upp skyltar som tydligt talar om att man erbjuder tjänsten "betalservice", det vill säga möjligheten att betala räkningar och ta ut kontanter. Det kommer att finnas möjlighet att betala räkningar med kontanter och kort samt ta ut kontanter från kort och från plusgiroavi. Målsättningen är att de nya tjänsterna ska vara på plats i samband med att servicen genom Svensk Kassaservice upphör. Information kommer att lämnas bland annat genom annonser i dagspress. I de 73 landsbygdsområden som omfattas av upphandlingen och som i dag täcks in av Postens lantbrevbäring kommer tjänsterna att vara i gång från och med den 1 december. Kunderna kommer att kunna ta ut kontanter via plusgiroavi samt betala räkningar med kontanter genom tjänsten "brevgiro". Detta kommer att ske med hjälp av lantbrevbäringen. Särskild information har lämnats bland annat brevledes till kunder med detaljerad information om hur detta kommer att fungera. För äldre personer och personer med funktionsnedsättning som bor i glesbygd pågår en särskild upphandling. Upphandlingen syftar till att ge tillgång till motsvarande tjänster som tidigare. Jag vill understryka att övergången från kassaservice till betaltjänster inte alls påverkar postservicen i lantbrevbäringen. I syfte att underlätta övergången till det nya systemet har Post och telestyrelsen fått ett särskilt uppdrag att informera om de alternativ som kommer att finnas i stället för Svensk Kassaservice. Regeringen har även sett till att länsstyrelserna bevakar att de upphandlade betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. I länsstyrelsernas bevakningsuppdrag ingår särskilt att bedöma tillgängligheten till tjänsterna för både äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Skulle det vid återrapporteringen visa sig att tillgängligheten i någon del inte motsvarar det statliga ansvaret kommer jag naturligtvis att överväga nödvändiga åtgärder.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Vid en första genomläsning av svaret kände jag att det här nog blir bra, att det nog kommer att fungera väl, utifrån att det framför allt finns en upphandling på 73 landsbygdsområden. Det gäller främst möjligheten för dem som bor i gles och landsbygden att ta ut kontanter men också om behovet skulle finnas att sätta in pengar. Jag tänker främst på de pensionärer som många gånger bor lite avsides på landsbygden. När jag hade läst svaret ringde jag till pensionärsorganisationen hemma i Kronoberg, som skickat ett brev till mig om att de känner oro för detta, och frågade efter det brev som ska ha gått ut, vilket ministern skriver om i sitt svar. Då sade de till mig: Nej, vi har inte fått något brev. Nehej. Då blir man ju lite fundersam, för det är 19 dagar till den 1 december, och det är ganska tajt. De som är berörda av detta - vi har ju sagt att alla i hela Sverige ska ha tillgänglighet - har ännu inte fått något brev. Det kan vara bra för ministern att känna till detta utifrån det som står i svaret. När pensionärerna hade sagt detta till mig ringde jag till några lantbrevbärare och frågade dem. Jag fick samma svar: Vi vet inte hur det kommer att bli. Vi vet bara att efter den 27 november kommer vi bara att få sälja frimärken. Då blev jag lite orolig, och detta fick mig att gå in och kolla lite närmare på PTS. Där kan man konstatera, precis som ministern skriver i sitt svar, att det finns en upphandling och att det finns dessa möjligheter till betalservice, bland annat via butiker. Den biten är inget problem för dem som är friska och för dem som har tillgång till bil, men det är inte den gruppen det här handlar om i grund och botten. Det handlar om de äldre som bor på landsbygden, som inte har någon bil eller inte klarar att köra bil, som kanske inte klarar att gå ut ur huset speciellt ofta över huvud taget. När jag då läser på PTS hemsida kan jag konstatera att den som bor så att man har mindre än 30 kilometer till en bank inte kommer att få något erbjudande om någon form av kassatjänstservice via lantbrevbäringen. Jag började fundera på hur det ser ut i Småland, i Kronobergs län. Det är klart att de flesta i Kronobergs län har någon form av Icabutik eller bank på 30 kilometers avstånd. Det är naturligtvis därför de inte har fått något brev, ministern. Detta oroar mig. Därtill kunde man gå vidare på PTS hemsida och titta på vilka som avtalet gäller. Jag gratulerar dem i Norrbotten och i Västerbotten, och jag kan fortsätta genom Sverige. Det finns en och annan i Östergötland också, men sedan är det stopp. I övriga delar, det vill säga i södra Sverige, kommer man som pensionär inte att ha möjlighet att ta ut pengar om man bor på landsbygden flera mil från en tätort - det kan handla om både två och tre mil. Det är oroande, ministern, och därför blir jag inte lugnad av svaret.
Herr talman! Först och främst vill jag backa tillbaka lite. Jag tror att det är viktigt för den debatt som Carina Adolfsson Elgestam har lyft upp. All förändring skapar naturligtvis oro, men det är också viktigt att vi backar tillbaka och ser på varför det lades fram en proposition om förändring för Svensk Kassaservice. Svensk Kassaservice hade under flera år varit under debatt, och det hade under flera år skett förändringar av efterfrågan på Svensk Kassaservice runt omkring i hela landet. Det är därför som staten nu så tydligt har gått in och gjort den upphandling som har gjorts, som Carina Adolfsson Elgestam nu mycket riktigt upprepar, på 15 orter och 73 landsbygdsområden där marknaden inte fungerar. Men sedan ska vi också se att Nordea i sin tur har tagit över ett stort antal av Svensk Kassaservices tidigare kontor och i Nordeas namn arbetar vidare med verksamheten. På det sättet möter marknaden detta. Inte desto mindre är jag precis som Carina Adolfsson Elgestam mycket noga med att vi gör den uppföljning som nu länsstyrelsen har fått i uppdrag. Man ska följa upp och analysera om detta de facto är tillräckligt och vad övergången får för effekter. Det är viktigt att komma ihåg hur tider och service hos Svensk Kassaservice har förändrats över tid. Förändring innebär ju inte i sig att det ska bli sämre. Det finns ingen automatik i detta. När Ica och bensinstationer kan erbjuda denna service kanske det till och med skapas förutsättningar för bättre service i de områden som Carina Adolfsson Elgestam talar om. Jag har full förståelse för att vi sitter i en situation där det finns oro när man inte kan identifiera hur och var betalservice framöver kommer att finnas. Men därmed är inte sagt att alla de områden som Carina Adolfsson Elgestam identifierar inte ska ha betalservice. Det kan eller bör vara så att marknaden i de här områdena fungerar, och då är det tillfyllest.
Herr talman! Jag kan inledningsvis upplysa ministern om att marknaden inte fungerar i de områden som jag avser. Där handlar det om att man bor två eller kanske fyra mil från en tätort där det finns en Icabutik och i bästa fall en bensinmack, om den nu finns kvar. Vi ska komma ihåg att också de försvinner på vissa ställen i glesbygden. Det känns som om ministern och jag pratar om helt olika saker. När det gäller vad ministern tar upp om kassatjänstservice och den förändring som den har genomgått vad gäller efterfrågan kan vi vara överens. Det är inte detta som jag nu är orolig för. Det jag är orolig för och har försökt beskriva och som också finns i min fråga är det som gäller pensionärer och funktionshindrade som bor på landsbygden och som i dag omfattas av kassatjänstservice fram till den 28 november. Efter den 28 november vet de inte hur det blir. I ministerns svar låter det som om allt är frid och fröjd. Men man kan se på hur PTS har gjort upphandlingen. På PTS hemsida skriver man: "Om du har mindre än 30 km till en bank får du post och paket av din lantbrevbärare som vanligt. Däremot har du inte möjlighet att betala räkningen och ta ut pengar via lantbrevbäraren, eftersom Svensk Kassaservices tjänster inom lantbrevbäringen avvecklas den 28 november." Det är ju detta som jag påpekar, ministern! I den upphandling som ministern hänvisar till i sitt svar kommer det inte att finnas sådan service efter den 28 november nedanför Östergötland. Den upphandling man har gjort gäller främst orter i Västerbotten, Norrbotten och ned till Östergötland. Det är bra att de får den servicen, men det finns pensionärer och äldre människor i hela Sverige som bor utan att ha tillgång till Internet. Alla har inte barn och barnbarn som kan hjälpa dem med betalningar, utan man måste och har hittills haft möjlighet att sköta sina bankaffärer via lantbrevbäringen. Efter den 28 november kommer man i Småland och Kronobergs län, där jag bor, enligt vad jag har fått fram inte att kunna få denna möjlighet. Jag menar att alla äldre människor som bor på landsbygden ska ha rätt till denna möjlighet. Efter vad jag vid en snabbläsning har kunnat utläsa i den proposition som regeringen har lämnat och som har bäring på detta finns det inget förslag om detta med en gräns på 30 kilometer, för då tror jag att det skulle ha funnits motioner i den frågan. Det är nog en överraskning för många att det är så här. Jag tror att ännu fler kommer att bli ännu oroligare för hur det ska bli när de inte får tillgång till detta. I grund och botten är det de äldre som kommer i kläm. Det finns inga allmänna kommunikationer, så de kan inte heller ta bussen in till tätorten. Det är denna kategori människor som det handlar om. Som politiker måste vi väl ändå ha ett ansvar för att människor får tillgång till dessa tjänster när marknaden inte fungerar?
Herr talman! Det hela beror lite på vilka som innefattas i Carina Adolfsson Elgestams definition av pensionärer. När det gäller de som är funktionshindrade och de som i dag har rätt till utsträckt lantbrevbärarservice ska Post och telestyrelsen säkerställa att servicen också fortsättningsvis fungerar precis som i dag. Den upphandlingen är inte avklarad. Därmed kan jag inte säga av vem eller hur tjänsterna kommer att utföras, men det kommer naturligtvis Post och telestyrelsen att informera om så snart avtalet är klart. Det åligger Post och telestyrelsen att lämna den informationen så snart som möjligt. Anbudstiden har gått ut, och det är ett pågående arbete hos Post och telestyrelsen i dag om dessa anbud, som just riktar sig till dem som har rätt till utsträckt kassaservice, alltså funktionshindrade och människor som är över 80 år.
Herr talman! Då har alltså de pensionärer eller äldre som bor på landsbygden att se fram emot att det här avtalet ska bli klart. Det är 19 dagar kvar. De lantbrevbärare i Kronobergs län som jag har pratat med vet ingenting om hur det ska bli efter den 28 november, precis som den pensionärsorganisation som jag också har haft samtal med. De vet ingenting, men förhoppningsvis omfattas de av dessa utsträckta tjänster. Då kommer de att gälla även i Kronobergs län. Men man kan ändå känna att det brinner i knutarna och att det kanske inte har varit den allra bästa planeringen. Jag hoppas att det som ministern nu säger kommer att gälla alla äldre i hela Sverige som då kommer att få tillgång till betalningstjänster via lantbrevbäringen, och att den andra upphandlingen av någon anledning bara berör vissa delar av Sverige. Det sista ministern sade ska i så fall klargöra att även folk som bor på landsbygden i Småland och är äldre får möjlighet att ta ut och sätta in pengar, så att de äldre inte kommer i kläm.
Herr talman! Jag vill upprepa att när det gäller dem som i dag har rätt till utsträckt lantbrevbärarservice, alltså de som är över 80 år och de som har funktionsnedsättning och som i dag har rätt till kassaservice genom så kallad utsträckt lantbrevbärarservice, är anbudsförfarandet avklarat. Post och telestyrelsen arbetar just nu med avtal, men det är inte klart än. Jag är den första att beklaga att det inte är klart än, för jag förstår den oro som situationen har lett till. I dag är det ca 1 700 personer som har rätt till utsträckt lantbrevbärarservice, och det är detta som Post och telestyrelsen just nu arbetar med. Av vem och hur den tjänsten kommer att utföras kan jag inte svara på i dag. Det arbetet pågår, men det ska lösas.